Fru talman! Vi socialdemokrater står bakom samtliga reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 3. Dagens landsbygdsentreprenörer är moderna företagare som ser affärsmöjligheter där de finns och de drivs av passionen att bruka, förvalta och utveckla de jordbruksmarker som står till buds och övriga sysslor som ingår som djurhållning, skogsbruk, turism och alla övriga aktiviteter som ökar diversifieringen av den traditionella bondens sysslor och möjligheter att finna nya inkomstkällor för att minska affärsriskerna och utöka affärsvolymerna. Utvecklingen mot ett hållbart brukande har kommit långt men det finns oändligt mycket kvar att göra innan vi når en nivå där vi återför mer till jorden än vi tar ur. Det pågår ett intensivt arbete med att utforma framtidens europeiska jordbrukspolitik. Ur de kommande framtida besluten kommer mycket av den svenska landsbygdspolitiken att få näring, framför allt vid fördelningen av stöd via landsbygdsprogrammet i pelare 2. Vi socialdemokrater hoppas att mer av pengarna går från pelare 1 till pelare 2. Dels för att vi successivt måste minska beroendet av inkomststöd till jordbruken, dels för att öka möjligheterna att göra nationellt anpassade och uthålliga aktiviteter. Fru talman! Ett mervärde som under de borgerliga regeringsåren tappat i stöd är den ekologiska produktionen. Vi menar att detta är olyckligt dels eftersom Sverige skulle kunna ha konkurrensfördelar inom EU på detta område om det utvecklades, dels eftersom den svenska inhemska efterfrågan på ekologiska produkter har vuxit starkt. Men den har inte kunnat följas upp av ökad tillgång på ekologiska produkter. Oroande är också att antalet ekologiska jordbrukare minskar. Enligt riksdagens utredningstjänst har antalet lantbrukare anslutna till miljöersättningen för ekologisk produktion minskat, och stödet inom landsbygdsprogrammet har minskat från 587 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. En anledning är de förändrade miljöersättningarna för ekologisk produktion av vall, en annan är att det marknadsfrämjande stöd som tidigare fanns har avskaffats och delvis flyttats över till Matlandet Sverige-satsningen. I Socialdemokraternas budgetmotion föreslog vi att 25 miljoner skulle tillföras anslaget åtgärder för landsbygdens miljö och struktur för att främja produktion och konsumtion av och handel med ekologiska produkter. Vi socialdemokrater vill sätta som mål att 30 procent av marken ska vara ekologiskt odlad 2020. Det hade naturligtvis krävt en ökad ekonomisk satsning och att offentlig verksamhet skulle gå före genom att upphandla ekologiska livsmedel och därmed bidra till ökad efterfrågan på ekologiska produkter. I betänkandet beskrivs den satsning som regeringen genomför under namnet "Sverige - det nya matlandet". Vi menar att denna satsning bör omvärderas och ersättas med ett arbete för att ta fram en mer långsiktig livsmedelsstrategi. I regeringens egna beskrivningar av satsningen nämns ekologisk produktion som en viktig del, men sanningen är att regeringen har sänkt ersättningarna och att antalet certifierade odlare har minskat. Det är oroande att regeringen inte tar dessa signaler på allvar och låter varumärket Matlandet Sverige vara ett slags alibi för att slippa rota i en del nödvändiga omställningsfrågor som till exempel ekologisk produktion. Regeringen bedömde 2006 att målet var att ekologisk produktion skulle uppgå till 20 procent och att inriktningen för konsumtion av ekologiska livsmedel i den offentliga sektorn skulle ligga på 25 procent år 2010. Måluppfyllelsen år 2009 var 10 procent odlad mark, 4 procent inköp av livsmedel i butikerna och 10 procent konsumtion i offentlig sektor. Siffrorna har ändrats något, men det är långt ifrån tillräckligt. Det behövs verkligen krafttag och gemensamma insatser i kombination med en sammanhållen politik. Det går inte att sära på målen - allt hänger ihop. Därför måste regeringen utveckla konceptet Matlandet Sverige till att bli en mycket mer omfattande livsmedelsstrategi, där satsningar inom landsbygdsprogrammet i kombination med politiska beslut om restriktiv användning av bekämpningsmedel, återinförande av handelsgödselsskatt med mera går hand i hand, inte i parallella spår. Fru talman! Statens insatser för jordbruksnäringen i form av ersättningar och bidrag från landsbygdsprogrammet, forskning, utbildning, slopade krav på avgiftsfinansiering av tillsyn, marknadsföring med mera bör inriktas på att främja en omställning till ekologisk produktion. Ersättningsnivåer till ekologiskt certifierade producenter bör ses över. Ett särskilt omställningsstöd kan behövas. Forskning och utveckling krävs för att utveckla den ekologiska produktionen. Sveriges lantbruksuniversitet eller någon annan institution behöver utveckla en utbildning för ekologiska producenter. Vidare behövs ett kunskapsstöd för kommunernas kostansvariga och inköpare om hur de kan köpa in mer ekologiskt på ett bra och billigt sätt. För att få fart på försäljningen av ekologiska livsmedel i detaljhandeln kan det behövas säljfrämjande åtgärder i butikerna. Det handlar om informationsinsatser direkt till konsumenterna om vad som är ekologisk odling och varför det är nödvändigt i ett samhälle att få ut fler ekologiska produkter på marknaden. Det är dock ställt utom allt tvivel att den offentliga konsumtionen måste öka mycket mer för att skapa det nödvändiga marknadstrycket och därmed också öka tillgången på ekologiska produkter från producent till konsument. Fru talman! Biogasen är en del av landsbygdens framtida utvecklingspotential. Denna omställning har bara börjat. Det finns i dag stödmöjligheter via landsbygdsprogrammet. Men för många lantbrukare har investeringar i tillkommande infrastruktur, som ledningar till uppgraderingsanläggningar, blivit ett hinder för nya satsningar inom området. Det behövs mycket mer innovationskraft och mod för att komma dit. Dels behöver vi få en större förståelse för biogasens omfattande betydelse avseende framtida drivmedel till fordon men också i form av ny hållbar energi som kan säljas till privatkunder och företag, dels behöver vi få ut mer produkter på marknaden både till konsumenter och till företag som ökar trycket på att få fram mer biogas. Jag och mina socialdemokratiska utskottskolleger besökte några bröder som hade produktion i Västerbotten. De höll på att bygga upp en biogasanläggning som delvis finansieras av medel via landsbygdsprogrammet. Det var fascinerande att höra på brödernas innovationstankar från att bli självförsörjande av el till att ta hand om gödsel på ett smart och hållbart sätt, och allt detta bara genom att skapa en bra biogasanläggning som driver generatorer för jordbrukets elproduktion och som på sikt skulle försörja delar av den omkringliggande byn med el. Det finns alltså ett antal liknande anläggningar som kan bli förebilder och som givetvis ska premieras. Detta är ett sätt att utveckla landsbygdens möjligheter till nya hållbara inkomstkällor. Det är också ett sätt att visa på vilka möjligheter det finns till helt nya lösningar för framtidens energiutmaningar. I den förändring av landsbygdsprogrammet som nu övervägs ökar också anslaget för biogas, vilket bör möjliggöra att sådana investeringar kommer på plats.

Fru talman! Vi debatterar i dag miljö och jordbruksutskottets betänkande 17, Landsbygdspolitik m.m . Naturligtvis stöder jag Miljöpartiets samtliga reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 3 om en sammanhållen strategi för ekologisk produktion. Jag tänker tala om två motioner som jag har väckt och som tas upp i detta betänkande. Bakgrunden till den första motionen om att minska krånglet inom jordbruket är mina egna erfarenheter som ekologisk bonde. Under 1990-talet underkastade jag mig minst två kontroller om året, varav en oanmäld, för att bli Kravgodkänd. Detta är helt frivilligt. Dessutom hade Arla gårdsinspektioner. Därutöver hade Jordbruksverket en särskild djurskyddskontroll. Kommunen genomförde inspektioner både av djurskydd och av miljö. Därtill ska vi lägga distriktsveterinärernas ögon vid olika sjukdomsbesök eller behandlingar. Inte undra på att jag då tyckte att man kunde dra ned på någon av kontrollerna. Jag väckte en motion i kommunfullmäktige i kommunen där jag bor om att de som underkastar sig Kravkontrollen borde kunna få något besök mindre av kommunens inspektörer. Tyvärr vann min idé inte gehör den gången. Men eftersom jag nu sitter i Sveriges riksdag och dessutom inte längre talar i egen sak har jag aktualiserat frågan till att gälla hela riket. Det talas gärna om höga ambitioner för att minska krånglet för lantbrukarna och göra produktionen konkurrenskraftigare. Denna idé borde alltså kunna fall i god jord. När det gäller min andra motion för dagen om strategi för ett ekologiskt jordbruk vill jag gärna börja med en beskrivning av vad som menas med ekologiskt jordbruk. Ekologiskt jordbruk innebär odling och djurhållning där man strävar efter miljöhänsyn, resurshushållning och en hög självförsörjningsgrad. Både vad gäller växtnäring och foder utnyttjar man främst på platsen givna och förnybara resurser. Kemiska bekämpningsmedel och lättlöslig handelsgödsel används inte i ekologisk odling. Arbetssättet är helt inriktat på att arbeta förebyggande i stället för att tvingas hantera problem eftersom det ekologiska jordbruket inte har kemin att ta till och korrigera med. Till exempel rutinmässig avmaskning är inte tillåten, utan de unga djuren får parasitfria beten. Däremot ska naturligtvis sjuka djur behandlas. Växtskydd baseras på en varierad växtföljd. Växtföljdens avgörande betydelse kan inte nog understrykas där till exempel begrepp som närande och tärande grödor är centrala. Vallen med sin blandning av gräs och kvävefixerande baljväxter spelar en avgörande roll för växtnäringsförsörjningen. Man brukar säga att klövern är den ekologiska odlingens motor. Tillsammans med en anpassad jordbearbetning och mekanisk ogräsbekämpning är växtföljden alltså viktig för att hålla ogräs och skadegörare på hanterbar nivå. Men växtföljden är även strukturförbättrande, näringsberikande och mullhaltshöjande. Inom den ekologiska djurhållningen anpassas djurtätheten till gårdens förmåga att producera foder. En djurtäthet som är anpassad till den tillgängliga spridningsarealen för stallgödseln ger möjlighet till ett effektivt utnyttjande av dess växtnäringsinnehåll och minskar alltså risken för växtnäringsförluster till vatten. Eftersom en ekologisk bonde inte enkelt kan köpa in näring till gården är hushållning extra viktig. Ekologisk produktion är ett medel i arbetet med att nå de miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, såsom ett rikt odlingslandskap, giftfri miljö, ett rikt växt och djurliv, grundvatten av god kvalitet, ingen övergödning och begränsad klimatpåverkan. Regeringens mål för ekologisk produktion och konsumtion till 2010 nåddes aldrig. Målet för offentlig konsumtion var 25 procent, och målet för den ekologiska odlingen sattes till 20 procent av landets jordbruksmark. Några nya mål har inte presenterats, och vid en frågestund i denna kammare frågade jag landsbygdsminister Eskil Erlandsson om målen. Svaret jag fick gick inte att tolka på annat sätt än att regeringens ambitioner på detta område är sorgligt låga. Att bara hänvisa till att konsumenten bestämmer genom sitt val menar jag är fel så länge som den konventionella produktionen inte betalar sina miljökostnader. I andra sammanhang är principen att förorenaren betalar accepterad men inte när det gäller vår mat. Att vältra över kostnader på kollektivet är inte okej. Därför behöver samhället gå in och korrigera dessa felaktigheter. För närvarande saknas politisk vilja att föra en sammanhållen strategi för ekologisk produktion. Några exempel på vad jag tycker att den strategin skulle kunna innehålla är följande: Exempelvis måste produktion och konsumtion stödjas samtidigt och på bred front. Jag vill också återinföra beskattning av handelsgödsel. Sedan behöver skatten på bekämpningsmedel skärpas. Om man inte gör det sänder det fel signaler och gör genomförandet av strategin att nå de uppsatta målen mycket svårare. Statens insatser för jordbruksnäringen, till exempel i form av ersättningar och bidrag från landsbygdsprogrammet, forskning, utbildning, slopade krav på avgiftsfinansiering av tillsyn, marknadsföringsinsatser med mera, bör inriktas på att främja en omställning till ekologisk produktion. Ersättningsnivåer till ekologiskt certifierade producenter bör ses över. Ett särskilt omställningsstöd, alternativt ett investeringsstöd, kan behövas. Det finns en brist på forskning och utveckling i syfte att utveckla den ekologiska produktionen. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, eller någon annan institution behöver utveckla utbildning för ekologisk produktion. Det behövs också ett kunskapsstöd för kommunernas kostansvariga och inköpare om hur de kan köpa in mer ekologiska varor på ett bra och billigt sätt. Nu har det också kommit en dom i Sigtunamålet som kan vara vägledande. För att få fart på försäljningen av ekologiska livsmedel i detaljhandeln kan det behövas säljfrämjande åtgärder i butik av typen "Ekobonde i butik" eller utbildning av butikspersonal ute på ekologiska gårdar. Listan kan göras lång; det som nämnts är några exempel. Fru talman! Jag anser att regeringen bör ta fram en sammanhållen strategi för att stödja ekologisk jordbruksproduktion och sätta upp nya mål för ekologisk konsumtion och produktion. Som jag inledningsvis sagt yrkar jag bifall till reservation 3. I detta anförande instämde Tina Ehn .

Fru talman! Folkpartiets Jan Björklund uttryckte för en tid sedan i en debatt att han kände oro över att en nedläggning av den svenska kärnkraften skulle göra oss beroende av rysk gas och sade: "Det finns två problem med rysk gas; det ena är att den är rysk, det andra är att det är gas." Det är nästan bevingade ord och kommunikativt och retoriskt näst intill fulländat! Jag håller i grunden med Björklund om denna analys. Givetvis ska vi inte ersätta vår stolta kärnkraftsindustri med fossil gas som vi dessutom måste importera. Det finns ändå anledning att bryta ned detta och att djupare analysera det. I betänkandet behandlar vi ett antal motioner bland annat om biogas. Betänkandet innehåller också beskrivningar av regeringens politik på området där man via landsbygdsprogrammet ger investeringsstöd inom biogasframställningen som syftar till att ta till vara den resurs som finns till exempel i stallgödsel och restavfall från livsmedel. Sverigedemokraterna ser biogasen som en framtidslösning med stor potential och instämmer i stort när det gäller regeringens satsningar och politik på området. Det finns dock en intressant frågeställning som jag tycker lämnats därhän i utskottstexten, nämligen hur biogasen ska kunna konkurrera med andra energislag eftersom gasen, till skillnad från oljan, i stort saknar infrastruktur. Biogasen befinner sig i ett slags moment 22 där den relativt sett lilla mängd biogas som framställs svårligen kan bekosta nödvändig infrastruktur - detta samtidigt som den bristfälliga infrastrukturen åt andra hållet bromsar utvecklingen inom biogassektorn. En ganska fundamental princip i nationalekonomin är att om samhället bekostar infrastrukturen för olönsamma delar inom en konkurrensutsatt sektor innebär det att konkurrensneutraliteten sätts ur spel och att resurserna allokeras till verksamheter som långsiktigt minskar den ekonomiska tillväxten. Att man ute på vänsterkanten ofta förbiser nationalekonomiska principer - speciellt om man kan få in ordet "miljö" någonstans i en mening - må så vara. Men partier med ambitioner om mer ansvarstagande bör noga beakta detta och inte ösa subventioner över denna sektor motiverat endast med goda intentioner. Detta kokar nu ned till det jag tror är nödvändigt om biogasframställningen ska ha en framtid i Sverige, utan att vi offrar miljarder av skattebetalarnas pengar på någonting som inte kan utvecklas på egna meriter, nämligen: Låt naturgas vara med och bekosta infrastrukturen för biogasen. Naturgasen har betydligt större förutsättningar att bära sina egna kostnader gällande investeringar i infrastruktur. Låt oss därför titta på hur vi kan skapa förutsättningar för att den befintliga infrastruktur för naturgas som finns i Sydvästsverige ska kunna växa till att omfatta större delar av landet speciellt där förutsättningarna för biogasframställning via stallgödsel är goda, till exempel i Skåne och Västra Götaland där jordbrukssektorn är som mest intensiv. Nu vill jag också återknyta lite till det som Jan Björklund sade om den ryska gasen. Tycker man att det är problematiskt att bedriva handel med Ryssland behöver man faktiskt inte göra det när det gäller naturgas. I dagsläget kommer det tiotalet terawattimmar gas som vi importerar uteslutande från Danmark. Kanske är det i framtiden till och med möjligt för oss att själva utvinna skiffergas och på så vis öka vår självförsörjningsgrad gällande energi. För en tid sedan gjorde jag ett studiebesök på en gård som investerat i en egen rötningsanläggning och där produktionen av biogas i huvudsak används för uppvärmning av djurstallar kombinerat med en liten del elproduktion ut på nätet. Givetvis är det glädjande att man kan ta vara på denna resurs. Men helst hade jag sett att gasen använts till fordonsbränsle. El och värme kan vi producera på annat sätt. Den stora utmaningen för att minska beroendet av olja ligger i fordonsbränslet. När det gäller frågan om biogas och naturgas har Sverigedemokraterna ännu inte lagt fram några skarpa förslag i riksdagen. Men vi tittar just nu på frågan och ämnar lägga fram förslag under hösten. Fru talman! Sverigedemokraterna har i dagens betänkande en reservation om djurvälfärdsersättning. Den reservationen yrkar jag bifall till. Vi sverigedemokrater värnar den svenska mer ambitiösa djurskyddslagstiftningen men inser samtidigt svårigheterna att konkurrera med andra animalieproducenter i EU i och med de ekonomiska pålagor som detta innebär. Olika instanser har undersökt merkostnaden och relativt samstämmigt kommit fram till att svensk grisproduktion är flera kronor dyrare per kilo kött jämfört med de länder som vi på en fri marknad ska konkurrera med. Detta har kommit att innebära att svenska grisgårdar lagts ned i en skrämmande hög takt och att näringen som helhet har tappat i kapacitet. Sverigedemokraterna har därför verkat för ett införande av en djurvälfärdsersättning till grisnäringen men har också som långsiktig målsättning att alla animalieproducenter ska få viss ersättning för de pålagor som svensk lagstiftning innebär för dem jämfört med hur det är för konkurrenterna. Det allra bästa är givetvis om de länder vi handlar med anammar en bättre djurvälfärd så att dessa konkurrenssnedvridningar försvinner. Men fram till dess finns det, tycker vi, anledning att hjälpa svenska företagare med att upprätthålla en produktion med god djuromsorg. Regeringen har sedan vi sverigedemokrater väckte den motion som ligger till grund för vår reservation infört ett djurvälfärdsbidrag riktat till grisnäringen, vilket givetvis är någonting som vi i grunden ställer oss bakom. Vi anser dock att denna satsning är alltför blygsam för att göra några betydande skillnader för näringen i stort. Satsningen behöver vara mångdubbelt större. Vi tror också att incitamentsstrukturerna för ett gott djurskydd och en kostnadseffektiv struktur bäst tillgodoses om bidraget delas ut till uppfödarna proportionellt efter mängden kött man kan leverera - inte, som regeringen valt, att lägga subventionerna på suggorna i smågrisproduktionen. Det finns exempel som skrämmer där man valt att sätta in subventionerna alltför tidigt i produktionskedjan.

Fru talman! Egentligen har jag bara några funderingar kring hur man ersätter oljan. Såvitt jag förstår skissar Sverigedemokraterna här på att gå in för fossilgasanvändning. Hur ser du, Josef Fransson, på hur vi uppnår klimatmålet med en sådan övergång? Jag vill också tala om att jag delar din syn på biogasen - att vi i första hand inte ska göra el och värme av den. Det klarar vi på annat sätt. I stället ska biogasen användas inom transportsektorn. Hur ser ni på hur vi ska kunna lösa transportsektorns problem?
Fru talman! Om vi tittar bara på naturgas kontra fossil olja kan vi konstatera att kan fossil gas användas i stället för fossil olja har vi redan där en besparing i form av till exempel 25 procent lägre koldioxidutsläpp. Naturligtvis utgår jag från att det ska vara en form av övergångsperiod - att man låter naturgasen hjälpa till med att bygga upp den infrastruktur som jag tror är helt nödvändig för att vi ska kunna få fart på biogasframställningen. Jag tror att det kommer att bli väldigt många subventionskronor per energienhet eller per mil, om man så vill säga, med lastbilarna. Någonstans kanske man måste fundera på hur mycket samhället kan gå in och subventionera ny teknik. Biogasen är tyvärr väldigt blygsamt utvecklad i dag.
Fru talman! Det är väldigt intressant, för bygger man upp ett system med fossilgas binder man sig ju vid det under en rätt lång tid framöver. Klimatmålet är att minska 25 procent, men det är inte tillräckligt. Vi måste bli fria från det fossila. Jag var intresserad av att höra hur er vision ser ut där.
Fru talman! Som sagt: Vi kommer att återkomma med skarpa förslag där vi mer i detalj kommer att beskriva hur vi ser på frågan i stort. Om vi tittar på vad som händer till exempel i fordonsindustrin ser vi att Volvo nu presenterar en ny lastbilsmodell som kan gå på upp till 70 procent gas, tror jag. Den kan inte gå utan diesel, men den kan drivas på 70 procent gas och 30 procent diesel. För att man ska ha någonstans att tanka den måste det dock finnas infrastruktur. Den gård jag var ute och besökte producerade egentligen en väldigt liten mängd gas - det blir några kilowattimmar el, och det blir varmt i ladugården. Men hur ska detta komma in i lastbilen? Man kan ju inte gärna åka ut till en gård och tanka, utan infrastrukturen måste finnas för att vi ska kunna leda in det på ett större nät. Så ser i alla fall jag på frågan. Då kan det egentligen vara helt nödvändigt att låta naturgasen spela en större roll över kanske ett antal decennier. Jag ser då naturgasen som betydligt mer miljövänlig än fossil olja ur flera aspekter. Den är även bättre på många andra sätt.

Fru talman! Vi debatterar nu jordbrukspolitik, och en av de viktigaste frågorna i detta sammanhang är läget för Östersjön. Vi i Vänsterpartiet har skrivit en separat motion just om att rädda Östersjön. Östersjön, vårt stora innanhav, håller på att växa igen. Det ser man inte minst sommartid, då stora delar av Östersjön drabbas av algblomning. Stora delar av bottnarna är döda, och andra delar av kusten är igenvuxna. Vi vet att det är jordbruket som är den enskilt främsta orsaken till att Östersjön håller på att växa igen. Det svenska jordbruket bidrar med utsläpp av kväve på ungefär 200 000 ton varje år. När det gäller fosfor är det ungefär 15 000 ton varje år. Trots alla storslagna planer och visioner från regeringen, bonderörelsen och så vidare går arbetet tyvärr alldeles för långsamt. Jag vet inte hur många som kommer ihåg den dokumentär som gick på SVT för ungefär ett år sedan. Den hette Vårt grisiga hav . Vårt grisiga hav handlar om hur stora djurindustrier breder ut sig längs Östersjöns kust. I de baltiska länderna, i Polen och i Ryssland byggs jättelika anläggningar för att föda upp tusentals grisar, tiotusentals hönor som ska värpa ägg och hundratusentals broilerkycklingar som snabbt ska växa upp och bli kött på våra matbord. Dessa djurfabriker är egentligen ingen nyhet. Liknande djurfabriker finns även här i Sverige. Det som är gemensamt för dessa stora djuranläggningar är att de bidrar till väldigt stora utsläpp av till exempel kväve och fosfor - just det som gör att Östersjön nu håller på att växa igen. Vi i Vänsterpartiet anser att det är väldigt viktigt att vi här och nu kan presentera konkreta förslag för hur vi ska komma till rätta med problemet. Det går att göra en hel del inom jordbruket med förbättrade odlingsmetoder. Man kan anlägga kantzoner, och man kan anlägga våtmarker i närheten av åkrar för att fånga upp främst avgångar av kväve och fosfor. Det vill vi i Vänsterpartiet göra. Vi tycker också att det är viktigt att man sätter ett pris på utsläppen från jordbruket. Det vill vi göra genom att återinföra skatten på handelsgödsel. Det som var bra med den tidigare skatten på handelsgödsel var att intäkterna gick oavkortat till jordbrukets miljöarbete. Flera av oss här har säkert blivit uppringda av väldigt oroade forskare på Lantbruksuniversitetet i Uppsala, som nu kan berätta att de får indragna forskningsmedel för sitt miljöarbete. Dessa forskningsmedel kom just från handelsgödselskatten. Inte minst måste vi också våga ta tag i vår egen livsstil, till exempel hur mycket kött vi äter. Det är inte hållbart att konsumera så mycket kött som vi gör i Sverige - 86 kilo per person och år, en konsumtion som har ökat med nästan 50 procent sedan 1990. Vänsterpartiet var det första parti i denna riksdag som föreslog en handlingsplan för att minska köttkonsumtionen och öka den vegetariska konsumtionen. Vi vill som sagt se mer vegetarisk mat i framtiden, och det kött som produceras ska inte produceras i storskaliga köttfabriker som förstör Östersjön. Vi tycker också att det är väldigt viktigt med konkreta insatser för att främja ekologisk produktion av livsmedel. Vi vet att ekologisk produktion bidrar till minskade utsläpp av i synnerhet kväve. Det har från riksdag och regering funnits planer på och målsättningar för att den ekologiska produktionen ska uppgå till 20 procent av jordbruksarealerna och 25 procent av konsumtionen av livsmedel inom den offentliga sektorn. Vi vet att dessa mål inte har uppnåtts, och det tycker vi i Vänsterpartiet är djupt upprörande. Vi är dock inte särskilt förvånade, när man drar in de riktade stöd som har funnits till ekologisk produktion och när man avskaffar skatten på handelsgödsel. Det är en skatt som gör att det blir dyrare att producera med mycket gödsel, vilket främjar ekologisk produktion. Vi i Vänsterpartiet har budgeterat för just riktade stöd till ekologisk produktion. Vi vill också använda den offentliga upphandlingen i större utsträckning, för att köpa in mer ekologisk mat. I den budget vi presenterar i dag har vi också öronmärkta, nya pengar till våra kommuner för att de till exempel ska kunna köpa in bättre mat. Vi har med intresse studerat regeringens stora flaggskepp för livsmedelsproduktion i Sverige, Matlandet Sverige. Vi tycker att det är ett intressant initiativ, men det Matlandet Sverige saknar är tydliga miljöambitioner. Därför säger vi i Vänsterpartiet att vi inte är motståndare till att man har en strategi för att främja svensk livsmedelsproduktion, men det måste finnas ett tydligt ekologiskt och klimatmässigt mervärde i det hela. Därför har vi presenterat Det hållbara matlandet Sverige. Det är alltså ett främjande av svensk livsmedelsproduktion, men det ska vara ekologiska livsmedel och klimatsmarta livsmedel.

Fru talman! I dag debatterar vi landsbygdspolitik - ett ämne som innehåller det mesta. Jag kommer att beröra ämnen som landsbygdsprogrammet, Matlandet Sverige, upphandling och Sverige och världen utanför. Jag ska avsluta med att tala om biobränsle. Som sagt: Det är ett stort politikområde och inte helt lättdebatterat. I utskottets betänkande behandlas 34 motioner från den allmänna motionstiden. Låt mig börja med att säga att vi ställer oss bakom betänkandet i dess helhet. Vår syn på jordbrukspolitiken speglas bland annat i det landsbygdsprogram som sjösattes år 2007. Programmet syftar till att landsbygden ska utvecklas på ett så hållbart sätt som möjligt - ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Under 2010 påbörjades en särskild riktad satsning inom landsbygdsprogrammet, nämligen Sverige - det nya matlandet. Satsningen omfattar 160 miljoner kronor. Det är en historiskt hög summa inom det här området. Syftet med satsningen är att uppnå regeringens långsiktiga mål om att Sverige ska bli det ledande matlandet i Europa. Ett land med god mat, en levande landsbygd och upplevelser i världsklass skapar förutsättningar för både tillväxt och jobb. Minst 10 000 nya jobb, en fördubbling av livsmedelsexporten och fler turistnätter på landsbygden är några av de mål som vi ska uppnå. Visionen för Matlandet är uppdelad i fem fokusområden: måltiden inom den offentliga sektorn, primärproduktion, förädlad mat, matturism och restaurang. Pengarna fördelas bland annat som investeringsstöd, projektstöd och kompetensutveckling. Stödet till Matlandet Sverige ska främja innovationer och kompetensutveckling i livsmedelssektorn. Med en starkare livsmedelssektor och med matupplevelser i världsklass får vi en starkare exportindustri. Regeringen har varit klar och tydlig med målet. Det ska finnas möjligheter för företag som vill växa att göra så. Regeringen har successivt ökat satsningarna på att öka exporten av livsmedel från 5 miljoner kronor år 2007 till 20 miljoner år 2010. Har detta gett resultat? Ja, det har gett resultat. På exportsidan är jordbruksvaror och livsmedel nu nästan 5 procent av den totala varuexporten och uppgår till nära 55 miljarder kronor. Det är mer än en fördubbling av andelen på 15 år. Dessutom växer turistnäringen, som även den sysselsätter just människor på landsbygden. Jordbruket måste fortsätta att utvecklas på marknadens villkor. Jordbruket måste producera det som konsumenterna efterfrågar i det långa loppet. Ytterligare reformer inom EU är nödvändiga. Det nuvarande stödsystemet snedvrider i många fall konkurrensen på EU:s inre marknad. Det är vår uppfattning att en utfasning av stödet kommer att underlätta tillväxten och företagsutvecklingen och ge en ökad sysselsättning i jordbrukssektorn. Landsbygdsdepartementet arbetar för att stärka konkurrenskraften i jordbruket och kommer att återkomma med åtgärder. I motionerna i betänkandet kommer man med en del förslag på möjligheten att ställa krav på djurskydd i offentliga upphandlingar. Som jag sade i debatten om livsmedelskontroll senast jag stod här i talarstolen finns det inga principiella hinder för detta så länge kraven på upphandlingsreglerna för objektivitet, icke-diskriminering och likabehandling uppfylls. Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och hållbar upphandling. Miljöstyrningsrådet tar fram kriterier för upphandling: miljöledning och miljörelaterad produktinformation. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet i upphandlingsfrågor. I Konkurrensverkets rapport Mat och marknad - från bonde till bord kommer man fram till att konkurrensen i livsmedelskedjan i det stora hela fungerar ganska bra. Däremot konstaterar Konkurrensverket att det finns brister i samordningen av det nationella upphandlingsstödet till offentliga beställare. Konkurrensverket påpekar att regeringen ska avstå från att införa regler som påverkar hur upphandlande myndigheter ska köpa. Reglerna och lagstiftningen ska förbli en ren förfarandelagstiftning. Det är inte riksdagens roll att försöka sätta upp upphandlingskriterier åt kommunerna. Vi bör sätta upp regler för hur man gör en upphandling, inte bestämma vad som ska upphandlas. Olika myndigheter hjälper till på olika sätt för att få offentliga upphandlingar att bli så bra som möjligt. Socialdepartementet utreder hur de ska samordna upphandlingsstödet för att öka kompetensen och tillgängligheten gentemot upphandlingens aktörer. Jordbruksverket arbetar för att lägga fram förslag till förenklingar för företag, särskilt inom EU-lagstiftningen. Regeringen arbetar för att minska regelkrånglet och den administrativa bördan för företagen, även på EU-nivå. I förslaget till en gemensam jordbrukspolitik för åren 2014-2020 kommer ekologiskt certifierade lantbrukare att gynnas på flera olika sätt. Fru talman! Jag har besökt många lantbrukare som arbetar med grisuppfödning. Jag vet att de kämpar i en bransch som ibland kan te sig lite snedvriden och orättvist subventionerad. Jag vet också att de svenska bönderna tar bättre hand om sina djur och upprätthåller en högre standard än de flesta andra länder - ofta till ett högre pris. Resultatet är att Sverige har friskare och mer välmående djur. Framför allt har vi djur i Sverige som föds upp utan antibiotika. Fru talman! Det har både förr och nu förordats att man ska öka den ekologiska produktionen inom jordbruket. De mål som fastställts för den certifierade ekologiska odlingen är 25 procent för griskött och fågel respektive 20 procent för landets jordbruksmark. Även i detta fall kommer finansieringen i huvudsak från landsbygdsprogrammet. Sverige är ett av de länder i världen som har högst andel ekologiskt jordbruk. Ekologiskt jordbruk strävar efter miljöhänsyn och hållbarhet och gynnar även förekomsten av nya företag på landsbygden. Därför har regeringen inom ramen för landsbygdsprogrammet betalat ut ca 500 miljoner kronor per år till jordbrukare som bedriver ekologisk produktion. Ekologisk matproduktion ska inte ske på grund av subventioner utan på grund av efterfrågan av privatpersoner och andra aktörer på marknaden. På så sätt skiljer sig inte vår syn gällande ekologiska livsmedel från vår syn på andra varor och tjänster. Det är konsumenternas efterfrågan som ska driva utvecklingen av ekologiska livsmedel. Glädjande nog sker detta redan. Antalet företag med småskalig och ekologisk produktion ökar. Efterfrågan på ekologiska, lokala råvaror ökar för varje år som går. Efterfrågan är till och med så stor att vi måste importera en del av våra ekologiska livsmedel i Sverige. Frihandel och en livsmedelproduktion fri från subventioner är vad vi moderater eftersträvar både i EU och i riksdagen. Om marknaden inte kan lösa tillgång och efterfrågan på ekologisk mat utan fortsätter att kräva subventioner är vi helt fel ute. Vi lurar oss själva om vi tror att det är hållbart att gödsla branschen med skattepengar i all oändlighet. Oavsett vilka goda intentioner vi har kommer man att få svårt att förklara för skattebetalarna varför just ekologisk matproduktion aldrig kan stå på egna ben. Vi moderater ser positivt på framtiden. Vi hoppas och tror att marknaden kommer att lösa matchningen mellan efterfrågan och tillgång. Fru talman! Jordbruksprodukter är inte bara mat. Det är också förnybar energi. En förnybar energiform är etanol. En annan är biogas. Efterfrågan på biogas har exploderat de senaste åren och har många gånger överstigit tillgången. Regeringen har i landsbygdsprogrammet förstärkt investeringsmöjligheterna med 200 miljoner kronor under perioden 2009-2013. Detta har ökat intresset att producera biogas på gårdsnivå. Tillsammans med länsstyrelserna har Jordbruksverket förenklat ansökningsförfarandet och ärendehanteringen. Det är en prioriterad fråga för alliansregeringen att minska vårt beroende av fossila bränslen. I regeringens energiöverenskommelse från 2009 slogs det fast att den svenska energipolitiken ska bygga på samma tre grundpelare som energisamarbetet i EU: ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Som ett led i den fastslagna energipolitiken har ett förslag till biogasstrategi utarbetats av Energimyndigheten i samråd med Jordbruksverket och Naturvårdsverket. I strategin prioriteras biogas av avfallsprodukter, till exempel biogas gjord av gödsel genom ett särskilt produktionsstöd, så kallad metanreduceringsersättning. Strategin innefattar biogas av matavfall, samhällets avfallsströmmar och styrmedel i energiproduktionen. I budgetpropositionen för 2012 framgick att 23 biogasanläggningar hade beviljats investeringsstöd på totalt 39 miljoner kronor. Trenden är att alltmer avfallsprodukter används för biogasproduktion. Många lantbrukare har möjlighet till egen produktion och skulle kunna tillverka biogas på sina gårdar för eget bruk och för försäljning. I en bransch med små marginaler är detta ett välkommet alternativ. Biogasinvesteringar ska inte bara ses i ljuset av slutproduktionen utan även som ett allmänt främjande av hållbarhet och förnybar energi, en energiform som är viktig av miljöhänsyn och ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Regeringen beslutade i höstas att ändra i landsbygdsprogrammet och inkludera biogasproduktionen under gruppundantagsförordningen. Detta skulle innebära en uppgradering till en högre stödnivå då biogas i dag ligger under en förordning av mindre betydelse. Programändringen har skickats till kommissionen för godkännande, vilket förhoppningsvis kommer att ske redan i juni. Fru talman! Som jag nämnt i tidigare debatter serverar det offentliga köket 3 miljoner måltider varje dag. Det offentliga Sverige upphandlar för ca 500 miljarder kronor varje år. Valet av vilken mat som serveras får därför stor påverkan på miljön och djurhållningen runt om i hela världen. Bra offentlig mat är ett av fem prioriterade områden i regeringens satsning Sverige - det nya matlandet. Som jag nämnt tidigare i det här anförandet finns det en stor möjlighet för beställaren att ställa särskilda krav på produkter som ska köpas in. Särskilda krav kan gälla djurhållning eller miljö. Det beställaren inte får göra är att tvinga leverantören att leverera just svenska produkter. Det skulle strida mot en av hörnpelarna i EU, nämligen principen om likabehandling. Detsamma gäller närproducerad mat. Vi i Sverige vill öka vår matexport, och skulle vi då införa regler i offentlig upphandling som diskriminerar utländska leverantörer skulle vi med största sannolikhet få svar med samma mynt. I stället ska vi fokusera på att göra det vi kan för att få en så nyttig, miljövänlig och bra mat som möjligt inom de ramar vi har att jobba med. Kommuner har möjligheter att få hjälp, och de bör ta den hjälp de kan få från till exempel Miljöstyrningsrådet. Miljöstyrningsrådet kan vägleda i hållbara upphandlingar och ge stöd till de kommuner som behöver hjälp. Ett bra exempel är Sigtuna kommun som såg till att upphandla med höga produktionskrav. Miljöstyrningsrådet hjälpte Sigtuna kommun att upphandla med mycket mer långtgående krav än vad EU-regleringen kräver. Det är viktigt att upphandlingar tar hänsyn till miljön, konkurrensen, producenterna och skattebetalarnas pengar. Därför har regeringen tillsatt flera utredningar som ska ta reda på hur upphandlingsregelverket, som det ser ut i dag, tillgodoser dessa krav och hur det kan bli bättre. EU hyser samma tankar som vi, nämligen att vi ska försöka göra det lättare för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. Medan vi inväntar svaren från de EU-utredningar som nu pågår lämnar vi motioner som behandlar upphandling utan åtgärd för tillfället. Fru talman! Vår vision för Sverige är klar och tydlig. Vi vill ha ett Sverige där både tätort och glesbygd kan frodas på olika sätt men ändå på lika villkor. Sverige är unikt, och det ska vi ta vara på och använda som en konkurrensfördel. I Sverige ska man kunna leva och bo även utanför de stora städerna. För detta krävs en levande landsbygd som konkurrerar med unika förutsättningar. Med en landsbygd som med hög kunskapsnivå producerar bra och miljösmarta varor för den inhemska marknaden och för export kan vi uppfylla drömmen om ett Sverige som frodas överallt.

Fru talman! Jag tänker vara kort. Jag har två frågor. Vilket mål, det vill säga i procent mätt, har Moderaterna för den ekologiskt odlade marken här i Sverige? Åsa Coenraads sade att det skulle skapas 10 000 nya jobb tack vare Sverige - det nya matlandet. Hur många jobb har skapats tack vare Sverige - det nya matlandet?
Fru talman! I mitt anförande pratade jag om att den ekologiska produktionen är viktig om konsumenterna vill ha den. Vi har satt ett mål för hur stor produktionen ska vara. Pyry Niemi frågar mig om exakt hur många procent Moderaterna har avsatt för den ekologiska produktionen. Vi har faktiskt inte ett sådant mål. Ett procentmål kan också uppfattas som taket för en ekologisk produktion. Skulle konsumenterna vilja ha mer än det tak man sätter upp hindrar man konsumenterna från att kunna konsumera mer. Därför har vi valt att inte ha ett sådant tak. Hur många jobb har Matlandet Sverige skapat? Det är vår ambition att skapa 10 000 nya arbeten runt om i hela Sverige. I och med att Matlandetprojektet inte är avslutat har vi ingen siffra på exakt hur många jobb som skapas, men vi kan se att det skapas fler jobb på landsbygden runt om i Sverige. Och det har ju varit ett av syftena med satsningen. Jag är stolt och glad över att kunna säga att vi har en satsning. Den här satsningen har inte funnits under tidigare regeringar. Det är en unik möjlighet för Sverige som vi faktiskt försöker ta till vara. Socialdemokraterna saknar tyvärr alternativ till detta.
Fru talman! Jag fick inget svar på frågan hur många nya jobb som har skapats. Ni vet det helt enkelt inte eftersom Matlandet Sverige är en relativt blygsam satsning. Den är förvisso klok och innovativ. Jag kan faktiskt hålla med om att det har förädlat matproduktionen. Där är vi helt överens, men däremot tycker jag att det är aningen optimistiskt att påstå att det skulle skapas 10 000 nya jobb tack vare Matlandet Sverige. Ni får nog hålla på och mäta ganska många år innan någonting kommer att hända i det sammanhanget. Jag noterar också att Åsa Coenraads och Moderaterna hoppas och tror att saker och ting ska ske med den ekologiska odlingen. Hoppas och tror gör man i andra salar än här i plenisalen. Här ska vi vara beslutsmässiga och komma med visioner och strategier. Vi socialdemokrater hoppas att 30 procent av marken ska vara ekologiskt odlad 2020. Jag tycker inte att det är särskilt hårt eller tufft att framhärda med det, men då krävs det också politisk handling, politisk drivkraft och politiskt mod. Då måste det också finnas möjligheter till subventioner. Det måste finnas möjligheter för SLU att bedriva bra forskning. Det måste finnas ett omställningsstöd för att främja den ekologiska odlingen. Den här hoppas-och-tro-mentaliteten är lite bekymmersam. Det har visat sig tidigare att den inte fungerar. Människor använder plånboken när de köper mat. Om det dessutom inte finns tillgång till ekologiska produkter i till exempel butikerna väljer man naturligtvis andra produkter för att tillgodose sina matbehov. Det här är ett bekymmersamt förhållningssätt. Om man hoppas och tror att saker och ting ska lösa sig kommer ingenting att hända. Det tror jag att Åsa Coenraads håller med om. Jag tycker att det är väl optimistiskt att påstå att 10 000 nya jobb tillkommer via Matlandet Sverige. Och jag är mycket bekymrad över att det inte finns något som helst mätbart mål hos Moderaterna, ej heller hos Alliansen, avseende den ekologiska odlingen.
Fru talman! Matlandet Sverige ger hopp åt svenska lantbrukare runt om i Sverige. Det är ett hopp som de inte har haft på mycket lång tid. Jag skulle vilja säga att de nog aldrig tidigare har sett en sådan satsning som den vi har gjort nu. Jag dristar mig faktiskt till att säga att jag vet att lantbrukare runt om i Sverige är ganska glada över den här satsningen. Jag säger "hoppas och tror", och du säger "vision och strategi", Pyry Niemi, men det viktiga är ändå action och vad som händer i verkligheten. Nu kan vi se att jordbrukssektorn i Sverige ökar sakta men säkert. Det är någonting som den inte har gjort under den tidigare, socialdemokratiska regeringen. Jag tycker också att det är viktigt att se vilka som handlar produkterna. Vår största konsument är offentlig sektor. Jag tror mig veta att majoriteten av Sveriges kommuner är socialdemokratiskt styrda i dag. Därför vill jag skicka tillbaka en läxa till Socialdemokraterna att titta på vad man upphandlar i socialdemokratiska kommuner runt om i Sverige. Om man upphandlar bättre än vad man gör i dag skulle vi kunna öka den svenska produktionen, även den ekologiska produktionen som jag vet att Pyry Niemi hemskt gärna vill öka i Sverige. Det krävs mod för att göra bra upphandlingar. Har man fega kommun och landstingspolitiker ute i Sverige gör man dåliga upphandlingar. Med väl pålästa politiker med stor kunskap om offentlig upphandling kan man också göra bra val. Det är det vi vill som en del av Matlandet Sverige.

Fru talman! Jag har några frågor till Åsa Coenraads och Moderaterna. Du, Åsa, konstaterade att målet om att 20 procent av jordbruksmarken ska vara ekologiskt certifierad 2010 inte har uppnåtts. Precis som föregående talare efterfrågar jag lite konkreta styrmedel och åtgärder från regeringen för att främja den ekologiska produktionen. Du sade att bönderna ska producera det som konsumenterna kräver, och du förlitar dig väldigt mycket på att marknaden ska sköta framtagandet av de ekologiska produkterna. Det kan man göra om man tror blint på marknaden. Jag tycker inte att det riktigt hänger ihop i Moderaternas politik när ni bifaller offentliga subventioner till Matlandet Sverige på 80 miljoner kronor varje år - det är att direkt gå in och styra marknaden - men inte opponerar er, vad jag har hört i alla fall, mot de stora köttsubventionerna som alltså är direkta bidrag till djupuppfödare, transporter och slakterier på EU-nivå. Det handlar om ungefär 30 miljarder kronor varje år i direkta köttsubventioner. Är det någonting som Moderaterna tycker är bra? Ni har också gått med på Eskil Erlandssons direkta subventioner till grisuppfödarna på 440 miljoner kronor de närmaste fem åren. Är inte det att gå direkt in och styra marknaden?
Fru talman! Jag tror mycket på marknaden, och jag tror på konsumentmakten. Upplysta politiker och upplysta konsumenter gör bra val i slutändan. Jag är helt övertygad om det. Att vi subventionerar just Matlandet Sverige är en liten puff i rätt riktning. I grund och botten tror jag inte på subventioner över huvud taget, ska jag ärligen säga, men det här har varit en subvention som styr i rätt riktning. Vi har gett den till hela jordbrukssektorn, och där ingår även köttproduktionen. Vår förhoppning är att vi ska kunna fasa ut de här subventionerna. På samma sätt önskar jag att man kunde fasa ut EU-bidragen på EU-nivå också och få en marknad som kan stå på egna ben där konsumenterna gör medvetna val och köper bra saker.
Fru talman! Det är lite konstigt att du, Åsa Coenraads, å ena sidan säger att vi ska fasa ut subventionerna, samtidigt som ni å andra sidan bifaller direkta subventioner på 80 miljoner kronor varje år till Matlandet Sverige som inte ens har några tydliga ekologiska, miljömässiga eller klimatmässiga mervärden. Det är ju direkta subventioner till svensk livsmedelsindustri. Ni bifaller de direkta subventionerna till svenska grisuppfödare på 440 miljoner kronor de närmaste fem åren. Det rimmar inte alls väl med visionen om att man ska avskaffa subventionerna. Vi ser att i Moderaternas politik är det inte bara marknaden som ska styra, utan då det till exempel handlar om storskalig köttindustri ska man gå in med subventioner. Men när man tror på att det är marknaden som ska styra blir man ganska tomhänt när det gäller konkreta politiska verktyg för att främja till exempel ekologisk produktion. Jag tänker på det som står på s. 18 i betänkandet och det som Åsa Coenraads och de borgerliga partierna står bakom angående resonemanget om den ekologiska produktionen. Man konstaterar att målet om 20 procents ekologisk produktion inte har uppnåtts. Vad ska man då göra i framtiden? Jo, man skriver på s. 18 att enligt utskottets mening ska det här analyseras vidare. Man ska analysera vidare. Det är alltså ingen konkret handling för att främja den ekologiska produktionen. Det är uppenbarligen det som vi har att vänta oss de närmaste åren.
Fru talman! De subventioner som ligger under Matlandet Sverige måste man se i ett bredare perspektiv. Matlandet Sverige handlar inte bara om matproduktionen, utan det handlar också om att skapa en levande landsbygd och att skapa fler jobb på landsbygden. Fler jobb genererar mer skattepengar, och på så vis kan man fasa ut subventionerna på sikt. Vi talar allihop om att hela landet ska leva, men talar man bara om tunnelbanan i Stockholm tycker jag att man är lite fel ute. Det handlar om glesbygden. Det handlar om områden där det har varit svårt att skaffa jobb. Det handlar om områden där det med Vänsterpartiets politik skulle vara helt omöjligt att bo och leva i och med att man behöver kunna köra bil också på landsbygden. Det gör er politik, tillsammans med de andra oppositionspartiernas, det tyvärr omöjligt att göra. Matlandet Sverige är en satsning med breda penseldrag för att skapa jobb inom många olika sektorer. Det kan också ge en spinoffeffekt på olika typer av jobb. Grisuppfödningen har det väldigt svårt just nu, och de har en puckel att ta sig över. Jag förstår att Jens Holm och vissa av hans kolleger kanske inte vill ha någon grisproduktion över huvud taget i Sverige för att de inte tycker om kött, men det är inte det som det här handlar om. Det handlar om att grisuppfödningen är en del av en levande landsbygd, och den vill vi gärna ha kvar. Vi är stolta över Matlandet Sverige. Vi kommer att fortsätta att utveckla Matlandet Sverige, och vi kommer att fortsätta att prata om Matlandet Sverige, för det är en fantastisk satsning.

Fru talman! Åsa, du pratade i ditt anförande om att öka exporten. Jag satt och funderade på att problemet väl snarare är att vi importerar närmare 50 procent och att den svenska produktionen krymper. Sedan funderar jag på den globala livsmedelsförsörjningen. Hur vill ni i Moderaterna öka Sveriges självförsörjningsgrad? Eller vill ni inte det?
Fru talman! Handel är jättebra. På samma sätt som vi importerar kan vi exportera, och det är någonting som får i gång ekonomin i Sverige och skapar fler jobb på landsbygden. Jag ser det bara som positivt. Vår självförsörjningsgrad i Sverige kan vara en lite känslig fråga att diskutera. Måste man vara självförsörjande när det gäller precis alla produkter? Nej, jag tror faktiskt inte att man behöver det. Vi ska producera saker där vi gör det bäst och billigast, och sedan kan vi exportera och importera produkter. Det är bra för Sverige och skapar fler jobb i slutändan.
Fru talman! Ja, det är ju känt att Moderaterna tycker så. Bill Clinton sade i ett tal i FN att han hade kommit till insikt om att mat inte är som andra industriprodukter och inte går att handla med på samma sätt. Jag tycker att det är ett lite märkligt svar jag får, att man ska handla med allt. Inser ni inte att vi kan behöva en högre självförsörjningsgrad? Du talade om efterfrågan från konsumenten, Åsa Coenraads, och att om man vill ha eko köper man eko, men prisbilden är den att när förorenaren inte betalar blir den konventionella produkten billigare, och då blir relativt den ekologiska produkten dyrare. Tycker du inte att samhället bör rätta till den orättvisan?
Fru talman! Det finns en röd tråd i det som Kew Nordqvist tar upp här, och det är utbud och efterfrågan. Ju större efterfrågan är desto större kommer utbudet att bli, och ju större utbudet är desto mer sjunker priset. Det är ganska enkelt. Om man tittar på prisbilden på ekologiska och närodlade produkter som finns i våra dagligvarubutiker i dag ser man att priserna har sjunkit de senaste åren. Det är för att konsumenterna efterfrågar sådana produkter. Det är jättepositivt om det är det man vill handla. Jag tror att med en satsning som till exempel Matlandet Sverige och med en politik som gynnar och främjar landsbygden kan vi få en ökad produktion i Sverige. I dag är det inte lönsamt för många bönder att driva livsmedelsproduktion. Som jag har sagt tidigare vill vi gärna att landsbygden ska kunna stå på egna ben. Underlättar man inte för landsbygden på alla möjliga sätt och på alla olika plan blir det svårt att driva en produktion i Sverige, och då får vi svårt med vår självförsörjningsgrad. Jag tror inte att man kan tala om livsmedelsproduktion med bara subventioner på själva produkten. Vi behöver tala om infrastruktur också. Där driver den här regeringen en linje som underlättar för landsbygdsbefolkningen att kunna leva, bo och verka på landsbygden. Det ger spinoffeffekter för alla möjliga olika företag. Vi vill ha en levande landsbygd, och då måste vi driva en landsbygdspolitik som fungerar. Det tycker jag att alliansregeringen gör, och oppositionspartierna är ett hot mot landsbygdens framtid.

Fru talman! Som Åsa Coenraads redan nämnt behandlar vi i betänkandet motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011. Motionerna tar upp frågor som rör Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och många andra frågor. Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet i dess helhet. Fru talman! Landsbygdspolitiken syftar till att bidra till en hållbar utveckling av landsbygden genom bland annat fler och växande företag samt naturresurser som brukas utan att förbrukas. Under 2010 påbörjades en särskild riktad satsning inom landsbygdsprogrammet på Sverige - det nya matlandet som omfattar 160 miljoner kronor för perioden 2010-2013. Medlen fördelas till företagsstöd, och åtgärderna är av betydelse främst för visionens fokusområden: primärproduktion, förädlad mat och matturism. Syftet är att uppnå regeringens långsiktiga mål att Sverige ska bli det ledande matlandet i Europa och att skapa bättre förutsättningar för jobb och tillväxt. Visionen är uppdelad i fem fokusområden: måltiden inom offentlig sektor, primärproduktion, förädlad mat, matturism och restaurang. Turistnäringen fortsätter att växa. Turistnäringen är sysselsättningsintensiv och bidrar till många jobb på landsbygden. Fru talman! Två miljoner av Sveriges befolkning bor på landsbygden. Det är visserligen en minoritet, men ändock en stor andel av befolkningen. Vissa områden gör landsbygden speciell: företagsstrukturen, infrastrukturen, glesheten, kapitalbildningen och de speciella värden som landsbygden ger vad gäller biologisk mångfald, natur, kultur och en god boendemiljö för många människor. Även mitt hemlän Stockholms län har landsbygd - hör och häpna. En landsbygdsdimension behövs i politiken. Det är en viktig aspekt för oss alla. Fru talman! Landsbygdsministern har framhållit att det är viktigt att den svenska jordbruksproduktionen ges möjlighet att utvecklas. För att underlätta den utvecklingen måste jordbruket marknadsanpassas också i fortsättningen, så att det kan producera det som konsumenterna efterfrågar. Ytterligare reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU är nödvändiga. Det nuvarande stödsystemet försvårar en marknadsanpassning bland annat genom att vissa stöd är kopplade till produktion och därmed snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. En fortsatt marknadsanpassning av jordbrukspolitiken och en utfasning av stöden kommer att underlätta tillväxt, företagsutveckling och ökad sysselsättning i jordbruket och på landsbygden. Den ekologiska produktionen har varit föremål för många inlägg här i debatten. Jag vill uppmärksamma kammaren på att det på s. 19 finns angivet hur mycket stöd som ges till ekologisk produktion, bland annat en halv miljard årligen som stöd till jordbrukare med ekologisk produktion. I Jordbruksverkets regleringsbrev för 2012 anges att minst 5 miljoner kronor ska användas för kompetenshöjande insatser på området måltider inom offentlig sektor, vilket även ska inkludera offentlig upphandling av livsmedel. Certifierad ekologisk produktion ingår som en del i detta regelförenklingsarbete vad gäller att ytterligare underlätta för ekologisk odling. Flera åtgärder kommer att leda till ett minskat regelkrångel för den ekologiskt certifierade lantbrukaren. Den 30 maj 2012 kommer Jordbruksverkets uppdrag att se över målen för ekologisk produktion att redovisas. Därför anser utskottet att vi ska avvakta den analysen. Regeringen arbetar även på EU-nivå för att minska den administrativa bördan för lantbrukare, inklusive de ekologiskt certifierade. I förslaget till en gemensam jordbrukspolitik för åren 2014-2020 kommer, som lagförslagen nu är utformade, dessutom den ekologiskt certifierade lantbrukaren att gynnas på flera sätt, bland annat genom den så kallade förgröningen och som en egen åtgärd med en egen artikel i landsbygdsförordningen. Fru talman! Jag vill också säga något om skolmaten och offentlig upphandling. Även utbildningsutskottet har behandlat frågan om skolmåltider. Genom beslut den 13 oktober 2011 uppdrog regeringen åt Livsmedelsverket att i samverkan med Statens skolverk stödja arbetet med näringsriktig skolmat och skolmåltidens utformning. Satsningen ska utgå från den nya skollagens bestämmelse om näringsriktig skolmat. I uppdraget ingår att utforma en informationssatsning om näringsriktig skolmat och målgruppsanpassade utbildningar till ansvarig personal inom skolkök samt till kostchefer, konsulter och ansvariga för upphandling av mat i kommunerna. Syftet med utbildningen ska vara att stärka arbetet med näringsriktig mat och skolmåltidens utformning. Uppdraget ska slutredovisas senast den 12 mars 2014. Det är i dag kommuner och landsting som ansvarar för att den mat som serveras vid skolor och särskilda boenden är såväl god som nyttig. Här är den offentliga upphandlingen viktig. Men det är också viktigt att det finns engagerad och utbildad personal och att de politiker som styr kommunen eller landstinget engagerar sig i matfrågorna. Fru talman! Det är i dag möjligt att ge goda förutsättningar för lokala, och många gånger mindre, företag att lämna anbud. Ett sätt är att dela upp upphandlingen så att fler aktörer har möjlighet att lägga anbud. På så sätt blir det en bättre konkurrens och ett större utbud. Ett annat sätt är att leverantörerna bara behöver leverera till ett ställe i en kommun och slipper sköta distributionen till alla förskolor, skolor och särskilda boenden. Livsmedelsproduktion är en framtidsbransch. Att framställa hälsosamma livsmedel har alltmer hamnat i fokus. Överviktsproblematiken redan i unga år men också diabetes samt hjärt-kärlsjukdomar är delvis kostrelaterade sjukdomar. Just nu samverkar forskare och jordbrukare för att utveckla hälsomervärde, vilket kan innebära viktig produktion både för vårt land och för export. Många av oss har egna erfarenheter av hur viktig kosten är för att värna hälsan. Ibland är det ett påtvingat, ibland ett frivilligt val, men ofta har det positiva effekter. Slutligen: En levande landsbygd är lika viktig för storstadens människor som den är för dem som väljer att leva på landsbygden - och vice versa. Landsbygd och storstad klarar sig inte utan varandra.

Fru talman! Jag har två frågor till Folkpartiet och Nina Lundström. Nina! Du sade i ditt anförande att jordbruket måste marknadsanpassas, att man måste producera det som konsumenterna efterfrågar och att ni vill se en utfasning av stöden - jag antar att du menar subventionerna inom jordbruket. Men det känns som att Folkpartiet backar in i framtiden, för ni tillstyrker samtidigt stora nya subventioner inom jordbruket. Matlandet Sverige satsar man 160 miljoner kronor på under de närmaste två åren. Grisindustrin får 440 miljoner kronor under de närmaste fem åren. Är det verkligen Folkpartiets politik, när ni å andra sidan säger att ni vill avskaffa subventionerna? Min andra fråga är vad Folkpartiet säger till de väldigt duktiga och engagerade forskare på Lantbruksuniversitetet i Uppsala som nu får sina pengar indragna för sin miljöforskning och sin jordbruksforskning. Har ni inte någon finansiering för detta? Ska denna viktiga forskning bara dö ut?
Fru talman! Det som Jens Holm tar upp från mitt anförande handlar egentligen om två olika delar. Jens Holm refererar till det jag redogjorde för om EU:s gemensamma jordbrukspolitik och synsätten där. Jag är inte helt klar över om Jens Holm anser att EU:s jordbrukspolitik och subventionerna där är någonting som ska talas för och gynnas. Där får Jens Holm återkomma. Förutom EU:s gemensamma jordbrukspolitik tog jag också upp stödet för ekologisk produktion i Sverige, som vi står bakom. Det är regeringens politik, och den står Folkpartiet bakom. Det är också ganska betydande belopp som ges i stöd där. Det är alltså två helt olika delar. När det gäller SLU:s verksamhet vill jag framhålla att man inte ska blanda ihop hur den totala finansieringsramen ser ut och de besparingar som görs. Forskning i alla avseenden är viktig. Till hösten kommer också en forsknings och innovationsproposition. Forskningsfrågorna är framtidsfrågor för Sverige. Ska vi hävda oss i en internationell, global konkurrens är det viktigt för oss att vara i framkant. Däremot tror jag att det är väldigt viktigt att hålla isär vad som är beslut utifrån en budgetram och vad som är indragningar av forskning. Jag är inte helt på det klara med om Jens Holm har beskrivit frågeställningen korrekt.
Fru talman! Forskningen på Lantbruksuniversitetet finansieras ju delvis av pengar från handelsgödselskatten. Det fina med handelsgödselskatten är att den har dragit in 400-500 miljoner kronor varje år, som bland annat kan gå till att finansiera jordbruks och miljöforskning på Lantbruksuniversitetet. Det är de pengarna som nu är slut eftersom ni har avskaffat den skatten. Ni i Folkpartiet är mer än välkomna att göra upp med oss rödgröna, så att vi kan införa en skatt på handelsgödsel som både gör att utsläppen kan gå ned och att vi kan finansiera viktig miljöverksamhet, såsom forskning vid Lantbruksuniversitetet. Är det något som Folkpartiet är berett att göra? Vad gäller subventionerna blir det konstigt. Nina Lundström säger att de subventioner man vill avskaffa är på EU-nivå, men på svensk nivå vill ni införa nya subventioner. Och det är inga små subventioner - det handlar om hundratals miljoner kronor till livsmedelsindustrin och grisindustrin, som inte medför något miljömässigt mervärde. Jag kan tycka att subventioner kan vara bra, men då ska de innebära ett mervärde för miljön och klimatet.
Fru talman! Låt mig börja med den sista frågan. Vi kunde också uppnå att en del av målet för den ekologiska produktionen skulle avse bland annat grisuppfödning och fågeluppfödning. Där har målet för den ekologiska produktionen uppnåtts, vilket står på s. 18 i betänkandet. Jag blir lite fundersam över Jens Holms inlägg. Jag tycker mig höra att han försvarar ekologisk produktion men kanske inte just i det här avseendet. Det målet är dock uppnått. När det gäller handelsgödselskatten har Folkpartiet uppfattningen att kadmium ska beskattas. Det har vi också tydliggjort i andra debatter. En viktig skillnad här är dock att det finns en större principiell diskussion om hur man finansierar forskning. Jag tycker mig höra att Jens Holm är för skatter som är specialdestinerade till forskning. Vanligtvis brukar vi ha ett synsätt att skatter ska komma in till statskassan och sedan fördelas genom olika riktade satsningar. Annars låser man pengarna i ekonomiska konstruktioner som är skattebaserade. Avgifter är en helt annan fråga, exempelvis trängselavgifterna i Stockholms län. Jag tycker att det är viktigt att skilja mellan hur man finansierar forskning och att det inte är pengar som låses. Det är Folkpartiets uppfattning att skattepengarna ska gå in till staten och att en fördelning sedan ska ske utifrån det. Hur forskningspropositionens finansiering ser ut och vilken mängd pengar som finns där får vi säkert anledning att debattera i höst när propositionen kommer. Men att de här frågorna är viktiga för Sverige och att vi ska ligga i framkant med forskning också på det här området är självklart för Folkpartiet.

Fru talman! Det var egentligen Roger Tiefensee som skulle hålla det här anförandet, men han fick förhinder. Han kanske gör som Eskil Erlandsson och tänker på det gamla talesättet: Även min dräng hade en dräng. Jag ska göra så gott jag kan även om jag inte sitter i miljö och jordbruksutskottet längre. Jag gjorde det i fyra år, och det var fantastiskt roligt. Det märks att det är stuns i debatten. Det är frågor som berör. För ordningens skull vill jag yrka bifall till utskottets förslag till beslut och avslag på motionerna. Jag tycker dock att vissa motioner här ser trevliga ut. Då tänker jag inte bara på de två motioner som jag själv har varit med och skrivit, utan jag tycker att även Ann-Kristine Johanssons motion är intressant och trevlig. Jag inser dock att svaren är klokt formulerade och väl genomarbetade av detta eminenta utskott. Det finns mycket att säga om det här betänkandet. Jag tycker att det är lite som Gott &amp; blandat - en liten påse med många frågor och mycket idéer om vad vi vill med livsmedelsproduktion, Östersjön och med miljön i stort och smått. Jag skulle vilja returnera med frågan: Är gräset grönare på andra sidan? Ja, att politiken behöver ha gröna inslag är vi några härinne som är överens om - före detta mjölkbönder och andra. Men för korna är det alltid grönare på andra sidan. De av oss som har jobbat med kor vet att det av någon märklig anledning är så, och för vissa människor också. Hur var det innan vi blev medlemmar av Europeiska unionen? Var det bra med vår livsmedelsproduktion i Sverige då? Jag skulle säga att det var ganska uschligt. De som inte vill ha subventioner till jordbruket kan ha varit nöjda. Det var 60 kronor per ko i Sverige innan vi gick med i EU. Mer var det inte. Vi var i det närmaste helt avreglerade. Sedan blev vi medlemmar av Europeiska unionen, och det är väl efter det som vi har tappat när det gäller offentlig upphandling, som ju är en viktig del för att få det offentliga Sverige att fungera. Men varför har vi inte gjort bättre ifrån oss? Förvisso faller inte all skuld på Alliansen och Centerpartiet, i varje fall inte de första nio åren, men vi kan göra mer och bli bättre. Jag anser att en av de allra viktigaste delarna är att se till att just offentlig upphandling görs på ett klokt sätt. Jag är själv delägare i ett föräldrakooperativt dagis. Vi ser att vi kan göra små upphandlingar. Det är fullt möjligt i dag. Man kanske inte ställer rätt frågor alltid. Det finns kommuner som har gått före med goda exempel - Rättviks kommun, Melleruds kommun och andra - och som törs ställa sig upp och genomföra andra slags upphandlingsförfaranden. Det är väldigt bra. I debatten känns det som om vissa frågor egentligen är lokala och mer handlar om kommuner och landsting medan andra har helt och hållet med staten att göra. Det är väl så att det hänger ihop. Varför har vi då en självförsörjningsgrad som är knappt 50 procent när det gäller livsmedel i dag? Det är nästan som i mitt kära och vackra grannland Norge - jag bor ju ganska när norska gränsen. Jo, det beror bland annat på att vi har ett högt kostnadsläge för att anställa människor, för att frakta produkter och för att bedriva produktion. I jämförelse med många andra länder är det högt. Detta är ingen nyhet för den här kammaren, men jag tycker ändå att det är värt att rekapitulera lite grann. Vi har inte varit tillräckligt snabba med att parera detta sedan EU-inträdet. Nästan 50 procent är importerade livsmedel i dag. Den danska fläskfilé som vi köper i affären kostar minst det dubbla i en dansk affär. Det handlar alltså om att vara en skicklig företagare. I det här fallet handlar det om köttproduktion, men företagare är även lantbrukare - dem vi talar om i den här debatten. Vill vi ha öppna landskap, vilket jag tror att nästan samtliga svenskar vill - det är viktigt för att en bygd ska kunna vara en bra arbetsplats och också ett rekreationsområde för många - krävs det att det finns djur, framför allt nötkreatur. Det är av största vikt. Det finns inget som slår detta när det gäller att hålla landskapet öppet och hindra förbuskning och sly. Jag väljer att tala om detta i första hand och inte så mycket om forskare och deras tjänster. Om inte lantbrukaren finner lönsamhet i det han eller hon håller på med läggs produktionen ned. Det har vi sett i Sverige. Flera goda talare har talat om den ekologiska livsmedelsproduktionen. Den är jätteviktig, tycker jag personligen. Jag har själv aldrig använt besprutningsmedel, men det är också en kostnadsfråga. Det krävs mycket stora kunskaper för att ställa om till ekologisk produktion. Det räcker inte med en riksdag som anslår pengar. Det krävs mycket kunskap, klokhet och en hel del tur med vår Herre när det gäller väder och vind. Det är klart att vi är överens om att ekologiska livsmedel är bra. Låt mig dock kort blicka på den motion jag har varit med och skrivit under och säga att förutsättningarna för att vi ska kunna ställa om den andel som i dag inte är ekologiskt jordbruk är att den andelen finns kvar. Annars har vi inga bönder som producerar ekologiska livsmedel. Det kan vi bara glömma, om vi nu inte får en väldigt stor grön våg av människor som väljer att flytta ut från våra större städer och kanske starta som lantbrukare. Startsträckan är oändligt mycket längre om man ska gå från noll i kunskap till att bli ekologisk bonde. Jag vet att det finns de som har lyckats - all heder åt dem - men det är ett jättestort kliv. Vi satsar i dag stora pengar från staten på ekologisk livsmedelsproduktion, och vad händer? Jo, vi konsumenter är inte köptrogna. Den mjölk som produceras lokalt i Värmland säljs som vanlig standardmjölk. Då har något misslyckats. Det kommer inte bara an på politiken, utan det gäller hur vi egentligen handlar. Vad tycker vi är viktigt? Vi har 16 miljömål som revideras. Riksdagen har slagit fast dem. Det är demokratiskt och i all ordning. Man hur är det egentligen med vår befolkning? Det kanske är ett upplysningsarbete som behövs. Bara detta att vi satsar på ekologisk produktion innebär inte 1.att det blir lönsamhet för lantbrukaren, i producentledet, 2.att konsumenten självklart handlar de ekologiska varorna, 3.att det blir en nytta för produktionen som man kan se. Jag vill återkomma till att djuren är viktiga. Matlandet Sverige har fått både ris och ros i debatten hittills. Låt mig säga: Jag tycker personligen inte att Matlandet Sverige är världens mest omvälvande händelse i svensk historia. Det är roligt för Eskil Erlandsson, och det är roligt för några andra också. Men det är väl roligt om vi är några svenskar som kan vara stolta över vår gamla pölsa och vår husmanskost och för all del vegetariska alternativ, om vi vill ha det. Det är väl inte fel? Det är väl klart att vi ska satsa på Matlandet Sverige. Finns det en fransman som över huvud taget tvekar om att säga att fransk mat är bra? Och vi andra håller med - åtminstone de flesta tycker att fransk mat är god. Jag tycker att det är jättebra att det finns en satsning på detta. I landsbygdsprogrammet - som för övrigt Erlandsson ha all kredd för, herr talman, att han iscensatte så pass snabbt och fick upp på bordet bland det första han gjorde 2006-2007 - fanns det outnyttjade poster. Det är väl där vi ser att oppositionen lite grann laddar för att använda dem. Används de inte ska de kunna riktas om. Därför tycker jag att det är klokt att det har förts in satsning på biogas. Den möjligheten har funnits och används framdeles. Helt kort om biogas: Varför används den inte bättre? Ja, om vi bönder hade varit lite kvickare i huvudet hade vi väl själva byggt anläggningar långt tidigare, innan politiken fick upp ögonen för biogasen. Det har ändå hänt en hel del. Jag tror inte i första hand att biogasen ska fraktas in till städerna, även om inte jag ska avgöra det. Men om jag får tro något - även om man inte fick det förut: En gasklocka på varenda gödselbrunn är en alldeles utomordentligt klok investering för den enskilde jordbruksföretagaren men också för vår miljö och vårt klimat. Jag inbillar mig att det rimliga är att lantbruket i första hand använder biogasen. Därutöver kan en marknad använda resterande biogas, om det finns avsättning för den. Det var några korta kommentarer. Om landsbygden ska kunna utvecklas tror jag att det krävs stabila spelregler. Det krävs framför allt att det finns goda förutsättningar för att driva företag i Sverige. I annat fall kan vi se på hur det gick på andra sidan Östersjön, på den tid när det inte var fritt företagande där. Det fick stora negativa konsekvenser för djurskyddet, miljön och faktiskt även för konsumenterna. Herr talman! Helt kort om reservationerna, så jag kanske får en replik om jag lyckas reta upp någon. När det kommer till mål för livsmedelsproduktion, reservation 1: Jag tycker ändå att det faller under den politik som förs i dag. Framför allt har vi något att se fram emot, och det är översynen av CAP, EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi är inte ett enskilt land i en stilla öken långt uppe i norr, utan vi är i dag en del av något större. Det är till nytta även för miljöfrågorna.

Herr talman! Först vill jag välkomna Erik A Eriksson till debatten. Det känns bra att ha dig här. Det var också ett friskhetstecken att Erik A Eriksson hade en något mer nyanserad bild av Matlandet Sverige. Det tycks ju ibland vara ristat i sten att det inte går att ha någon bra debatt kring det. Jag välkomnar alltså de inspelen. Erik A Eriksson nämnde självförsörjningsgraden. Jag har några korta frågor. Vad är Centerns uppfattning om hur stor självförsörjningsgrad det bör vara i Sverige? Hur mycket ska vi producera åt oss själva? Det är den första frågan. Hur stor andel ekologiskt odlad mark bör vi ha i Sverige fram till 2020? Det är den andra frågan. Det tredje tycker jag är lite mer intressant att resonera kring. Åsa Coenraads svarade att det egentligen inte behövs några subventioner för ekologisk odling. Men Erik A Eriksson gav mig känslan att det skulle behövas någon form av subventioner för att få till mer ekologisk odling, eftersom det inte gör sig av sig självt. Utveckla gärna ett svar på det!
Herr talman! Jag vill tacka Pyry Niemi för möjligheten att få dryfta frågorna lite vidare. Vad gäller självförsörjningsgrad anser inte Centerpartiet att det ska vara satt något tal eller någon gräns. Jag bara konstaterar att dagens situation innebär att allt fler lantbrukare slutar där vi egentligen skulle ha ett generationsskifte. Jag tycker snarare att krutet ska sättas in där än att vi kanske ska satsa på att slå fast ett mål. Det riskerar att bli så att politiken sätter upp ett tak, ett mål eller ett önskemål som det sedan blir omöjligt att nå. Exemplet är väl regelförenklingar. Där lovade man att man skulle minska regelkrånglet med 25 procent. Erlandsson är väl den enda som kanske har lyckats med den siffran. Det är otroligt svårt, när man kommer till sådan materia, att sätta upp ett mål. Detta tror jag är ännu svårare, eftersom det handlar om fria företagare, som i princip kan välja att emigrera allihop, så att vi kan stå inför en mycket besvärlig situation att inte ha några bönder, även om jag inte tror att det blir så. Den andra frågan ber jag att du repeterar för mig. När det kommer till ekoodling: Jag tycker inte att det ska behöva vara subventioner. Man har redan tidigare sett skillnader när det kommer till mjölkproduktion, som är det jag kan bäst. Den ekoodlare som har haft mjölkproduktion har haft ett bättre netto än den som har varit konventionell. Vad gäller förbrukaren har det ändå fungerat bra med den modell som fanns tidigare. Problemet finns i konsumentledet, när konsumenterna inte köper produkten utan den blir stående i hyllorna och kanske blir tillbakakörd och i bästa fall blir biogas och inte ens det. Då har vi i alla fall inte lyckats. Jag förstår andemeningen och tanken med att man ska satsa mer på detta. Men vi måste nog se till att det harmonierar mycket bättre, att vi får ett jordbruk som i så fall har tid på sig att ställa om, ungefär som man ställer om en bilpark eller en motorflotta. Detta är ännu krångligare än att ställa om en motor.
Herr talman! Jag fick svar delvis. Jag respekterar resonemanget kring självförsörjningsgraden. Men jag har vid ett antal tillfällen diskuterat med landsbygdsministern om detta med självförsörjningsgrad, och jag har också till landsbygdsministern ställt flera frågor om livsmedelsstrategi och förväntat mig att få något slags uppfattning om vart vi är på väg. Hur mycket borde vi producera i Sverige för att det ska vara skäligt, för att vi ska kunna upprätthålla en levande landsbygd, för att vi ska kunna ha en bra, sund djurhållning och så vidare? Vi befinner oss i ett läge där den europeiska jordbrukspolitiken styr upp väldigt mycket av den produktion som sker i Sverige. Men jag har aldrig fått något annat svar från landsbygdsministern. Jag förväntar mig naturligtvis inte att Erik A Eriksson ska kunna ge alla svaren, nu när han fick hoppa in i debatten. Men det är lite bekymmersamt när Matlandet Sverige i dag enligt landsbygdsministern är svaret på alla de frågor som jag har ställt. Det innefattar allt detta med självförsörjningsgrad, det innefattar allt detta med livsmedelsstrategi, det innefattar också all den ökade sysselsättning som man enligt Moderaterna får inom landsbygden och så vidare. Då blir jag lite förvånad över att vi aldrig någon gång kan få ett rimligt svar. Jag tyckte i alla fall att det fanns en ansats till att Matlandet Sverige nu kanske är lite mer pittoreskt. Men jag ska kanske inte säga det, för det är bra att vi höjer upp värdet på svensk matproduktion - det tycker vi socialdemokrater också. Men jag tycker att ansatsen kring Matlandet Sverige har fått väldigt stora proportioner i förhållande till vad som har sagts och vad som har blivit utfallet. Min fråga är då: Finns det några tydliga, mätbara mål, som man kan mäta ut från Matlandet Sverige? Kan vi över huvud taget mäta in detta med ekologisk odling? Den ambitionen fanns ju tidigare, när man kom till makten 2006. Då satte man upp nivåer för ekologisk produktion och ekologisk odling. Vad anser Centerpartiet om det?
Herr talman! Tack också för de frågorna! Jag tycker att Matlandet Sverige är bra och skulle önska att alla står bakom det, så att vi kan stå upp för våra svenska matvaror, att det är positivt. Nackdelen med att vara emot eller ifrågasätta Matlandet Sverige alltför mycket är ju att det faller tillbaka. Det är i dag svårt att stå upp för ett lands livsmedelsproduktion. Det är stenhård konkurrens. Vad jag menade med mitt inlägg var att Matlandet Sverige inte är svaret på allt. Där ligger inte all strategi. Våra företagare behöver inte ha kilometerskatt, de behöver inte ha extra skatter, och de behöver inte ha någon extra handelsgödselskatt, som någon anförde tidigare. Vad som händer då är att det läggs kostnader ovanpå. Då läggs fler lantbruk ned, och då har vi snart inget matland Sverige att prata om Därför vill jag inte ha några särskilda, fasta siffror, utan jag vill att detta ska vara något som bidrar positivt. Men jordbrukspolitiken står inte för sig själv. Den är en del av ett samhällsbyggande, där vi måste se till att allt fungerar. Livsmedelsproduktionen är till för att producera sunda och säkra livsmedel, så att vi känner att vi kan lita på vad vi äter. Hittills har vi kunnat göra det vad gäller svenska livsmedel. När det är 50 procent av det som finns på vår svenska marknad har vi ett problem. Jag tror att Matlandet Sverige, och för all del andra engagemang, kan vara ett sätt att stärka och lyfta näringen. Det finns ganska många inom Kocklandslaget och andra som har efterfrågat att få lite skjuts i det hela. Det handlar inte bara om att marknadsföra kött, som någon nämnde tidigare. Det är mycket annat som ryms under detta i vår matproduktion, vilket jag är väldigt glad över. Jag är också glad över att det är flera talare som har nämnt att energiproduktionen ska gå hand i hand här. Vi slänger i dag mycket mat. Det är förskräckligt och bedrövligt. Man önskar att detta kan knyta ihop säcken. Jag hoppas att det kan bli så.

Herr talman! Det är inte lätt att ställa sig i talarstolen efter Erik A Eriksson som har både kunskapen, kompetensen, humorn och värmländskan. Det är ljuvligt att igen lyssna till dig Erik från utskottets sida. Du säger nämligen ganska många sanningar som jag tror att vi allihop kan skriva under på. Jag får ha lite frökenfasoner och upprepa en del av det som har sagts tidigare och kanske lägga till en något ny vinkel på någon punkt. Vi debatterar landsbygdspolitik. Landsbygden och dess politik, är det någonting särskilt utöver all annan politik? Svaret är både ja och nej. Ja, därför att olika delar av vårt land har så olika förutsättningar. Nej, därför att vi har regelverk och lagar som täcker hela riket, eller för den delen inom detta område till stora delar hela Europeiska unionen. Det sista är icke att förglömma. Herr talman! Efter drygt fem år som riksdagsledamot blir jag alltmer övertygad om att vi verkligen behöver en tydlig landsbygdspolitik. Det är inte bara därför att vi har ett landsbygdsprogram som ska genomföras där vi ska se till att få hem som mycket som möjligt av de resurser som vi har transfererat till unionsnivå utan därför att vi behöver en politik som möjliggör att vi kan leva och verka i hela landet. Det är vårt moraliska ansvar i denna kammare att se till att det finns livsutrymme och livsmöjligheter i hela landet. Vi ska producera - för att föregå Pyry Niemis fråga - så mycket som möjligt av det vi själva behöver utifrån de givna förutsättningar och regelverk vi har att följa. Vi har en oerhört duktig kår som jobbar på lantbrukssidan. Dagens betänkande behandlar ett antal motioner som väckts under allmänna motionstiden. Det gör det möjligt att tala om det som hjärtat är fullt av. Grundbulten för landsbygden måste vara ett reellt och realt levande jordbruk och landsbygdsföretagare som har möjlighet att utvecklas på ett bra sätt. Regeringen har denna period och förra perioden gjort ett antal satsningar. Även jag ska nämna "Sverige - det nya matlandet". Det är en viktig faktor. Det gäller oavsett, mina kära vänner, hur mycket pengar vi har satsat på detta. Jag har suttit i ett annat utvärderingsarbete tidigare i dag. Det är inte alltid pengar som är det viktigaste. Det är hur vi agerar, hur vi kommenterar och hur vi debatterar. Bara detta att vi nu talar om den livsmedelsproduktion med hög kvalitet som vi har i Sverige gör att vi får en näring som med mycket större stolthet kan utveckla den vidare. Det gör att vi som konsumenter också får en större möjlighet att köpa och använda den om vi så är privatkonsumenter eller gör det utifrån att vi har ett offentligt ansvar. Det är glädjande att se att det just nu tävlas i offentlig mat. Vi har duktiga personer inom mat i den offentliga världen som ser till att vi kan få världsklass även på den. Det är oerhört viktigt att vi avsätter resurser, vilket regeringen har gjort, för att se till att vi får upp kvaliteten. Det får vi genom kompetens och kunskap hos dem som gör jobbet. Herr talman! EU:s gemensamma jordbrukspolitik är en viktig nyckelfaktor. CAP:en, som vi säger, måste formas på ett sådant sätt att den ger reell återväxt, återbruk och återmöjligheter för svenskt lantbruk. Det får inte vara så att den nya programperioden gör att svenska lantbrukare missgynnas. Det är en av de viktigaste uppgifter vår landsbygdsminister har. Det gäller oavsett hur stor i kronor eller i euro räknat budgeten kommer att bli. Vi måste se till att den djurvälfärd som vi är stolta över och det miljöarbete som har gjorts och fortsätter att göras svenska jordbrukare inte missgynnas genom att vi nu kanske skapar stöd i andra sammanhang där våra jordbrukare har fått göra det på egen bekostnad och därmed skulle missgynnas. Herr talman! Jag dristar mig att säga att Erik A Eriksson får utgöra ett exempel på driftigheten i vår kår, även om han nu mer eller mindre har lämnat den. Min dräng hade också en dräng, sade han. Jag får peka på att de drängar vi nu behöver framgent måste få kompetens, utbildning och känna en stolthet över det man vill göra. Det är därför oerhört viktigt att vi fortsätter satsningarna på en god utbildning, en god kompetensutveckling och att vi använder det kommande landsbygdsprogrammet på ett sätt som möjliggör för alla att verka som lantbruksföretagare. Herr talman! Det har också talats mycket om att vi ska använda de resurser som finns på ett bra sätt. Men det gäller också att producera drivmedel. Jag tänker inte upprepa vad tidigare talare har sagt. Men jag ser med stor förhoppning fram emot att vi vid det kommande landsbygdsprogrammet och kanske även dessförinnan kommer att kunna ta till oss och omsätta det som bland annat Energimyndigheten har sagt i resurser och möjligheter för ytterligare utveckling. Det är oerhört centralt att vi kan ta till vara det som vi har sett som ren skit, på ren svenska, och använda den till någonting ännu bättre. Det handlar först om att driva våra traktorer och kanske så småningom våra bilar på den och sedan använda den som gödselmedel som har en betydligt bättre kvalitet än vad den hade från början. Herr talman! Det debatteras också mycket i denna kammare om ekologisk produktion och ekologiskt lantbruk. Jag är personligen ganska trött på den motsättning som vi målar upp. Det ekologiska har varit och är en föregångare på många sätt. Men det konventionella jordbruket har gjort stora omstruktureringar, förändrats, förfinats och använder sina resurser på ett mycket mer optimalt sätt i dag än för låt säga tio femton år sedan. Vi behöver fortsatt satsa på både och. Det konventionella lantbruket kommer att vara en av de viktiga faktorerna för att vi ska ha en landsbygd som lever, och det ekologiska har sin givna plats. Herr talman! Låt oss inte se motsättningarna utan se dem som komplement. Låt oss ta det ansvar som vi måste göra för vårt eget land och en levande landsbygd men också för det internationella perspektivet och producera livsmedel på ett hållbart sätt i Sverige. Jag yrkar därmed bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på samtliga motioner.

Herr talman! Jag kan börja med att ställa mig bakom Miljöpartiets reservationer. Jag yrkar för tids vinning nu inte bifall till någon här. Betänkandet heter Landsbygdspolitik m.m . Jag tycker nog att politik som sägs vara landsbygdspolitik behandlas besynnerligt i vår politiska dagordning. Det är ett slags jordbruksstuprör, eller kanske plogfåra är mer lämpligt i sammanhanget. Dessa plogfåror brukar man harva emellan. Då blir det en helhet, en såbädd. Landsbygd är så mycket mer och omfattar så många fler områden än de areella näringarna, även om de är historiskt förknippade med vad som sker på landsbygden. Jag tänkte dra lite bredare penseldrag. Jag hoppas att jag inte avviker för mycket från ämnet. I Sverige som i övriga världen har vi en urbanisering, en flytt från stad till land, med en ökad koncentration i våra boendestrukturer. På många ställen töms landet omkring oss på folk, och städerna växer så att det knakar. Debatten pågår, inte minst genom den bok som Kristina Mattson skrev, som heter Landet utanför . Förra sommarens radioprogram om det kluvna landet är också väldigt intressant. Den här debatten har pågått i årtionden. Samtidigt har det pågått diskussioner och kommit förslag om kampen för att landsbygden ska överleva, återinflyttas och utvecklas. I dag finns det orter där man lyckats vända trenderna, men många gånger är det väldigt sårbart. Och det är svåra utmaningar att långsiktigt behålla de framgångar man tillfälligt haft. Stora samhällsförändringar påverkar oss och ger effekter som inte är lätta att sätta fingret på. Men oftast vet vi att när en skola läggs ned på en ort har den orten förlorat möjligheten att locka till sig barnfamiljer. När en bensinstation slår igen vet vi att vi måste åka mycket längre bort för att få tag i bränsle till bilen. Men det finns annat som det är svårare att omedelbart förstå effekterna av. Det som brukar kallas för effektiviseringar av bland annat statliga myndigheter leder till att allt färre människor arbetar över hela landet. Verksamhet koncentreras till stora orter eller städer. Samtidigt urholkas servicen alltmer i glest befolkade områden. När en bygd blir fattigare på människor minskar möjligheterna för dem som bor kvar. Det blir en brist på vänner att träffa och umgås med. Bristen på flera generationer med olika erfarenheter och behov betyder också att mångfalden minskas. Den motion som jag väckte i höstas, som handlar om landsbygdspolitik, har som utgångspunkt att visa på det ömsesidiga beroendet mellan stad och land samt uppmärksamma behovet av att inkludera landsbygden och dess befolkning i den övergripande samhällsplaneringen. De areella näringarna har i hög grad förändrats, och det har rasat i väg till en ganska stor förändring. En brytpunkt var faktiskt EU-inträdet. Det har gett oss en gemensam politik på flera områden, och jordbrukspolitiken är ett stort område. EU-medlemskapet har gett oss ett system som vi ska inrätta oss i. Det är ett system som vi i Sverige också ska vara med och utforma, och det arbetet pågår just nu. Men det upplevs som abstrakt för många människor. Samtidigt vet vi att jordbrukare i dag i Sverige många gånger måste använda sig av det här systemet för att klara sig. De hade kanske gärna sluppit det. De hade kanske gärna använt den här tiden till att gå ut och bruka sin åker i stället för att sitta och fylla i blanketter. Men vi lever i det här systemet i dag. Det är komplext, och vi vill vara med och påverka det, så att det blir bättre. Vi i Miljöpartiet anser att vår jord, vårt jordbruk och vår livsmedelsproduktion är så starkt förknippade med grunden för våra livsförutsättningar att det som ytterst behöver styra hur och vad vi producerar är de ekologiska systemen och hur mycket vi belastar dem. Vi anser också att den produktion som belastar just vår miljö, det ekologiska systemet och framtiden är det som vi behöver forska runt. Vi behöver anpassa oss till och gynna det som vi kommer fram till är bra. Det gäller allt från pollinerare och växelgrödor i jordbruket till hur vi gynnar mykorrhizan i jorden. De pengar som kom från handelsgödselskatten behövs till forskning för att utveckla mycket av det här. Jag tänkte också säga någonting om att alliansregeringen ofta pratar om Matlandet Sverige. Vi har hört det i dag. Vi hör det ofta ute i landet. Vi hör om matturism, om landsbygdsutveckling och så vidare. Man pratar om vikten av ett miljövänligare jordbruk. Men i akt och handling upplever vi många gånger att det görs tvärtemot. I dag kan vi läsa om motioner från representanter från Centerpartiet som i stort sett tycker att man inte behöver satsa så mycket på den ekologiska produktionen i förhållande till den andra produktionen. Så upplever jag det hela i alla fall. Samtidigt läser vi i betänkandet att antalet företag inom livsmedelssektorn med småskalig produktion och gårdsförsäljning ökar. Och det är en ökad efterfrågan på ekologisk produktion och mat med lokal prägel. Precis som Åsa Coenraads läste upp nådde den ekologiska produktionen, enligt Jordbruksverkets statistik, inte upp till de tidigare gällande målen, och den inhemska efterfrågan är betydligt större än produktionen. Den inhemska efterfrågan på ekologiska livsmedel är alltså större än produktionen, och det innebär att vi importerar ekologiska livsmedel. Alla vi som sitter här tycker att vi ska öka den svenska produktionen. Alltså finns det mer att göra. Här finns det en stor potential, och här behövs politik. Det är det som är så viktigt i den här debatten. Det enda som tas upp av min landsbygdsmotion i den här kammaren i dag, under rubriken landsbygdspolitik, är frågan om tillagningskök. Att det är krångel med den offentliga upphandlingen och vilka kravspecifikationer som är möjliga att ha är jag mycket väl medveten om efter att ha varit ute och pratat om offentlig upphandling i skolor och i kommuner. Jag har upptäckt vilket otroligt arbete man behöver bedriva för att nå det man vill ha. Här behöver vi jobba tillsammans allihop för att lösa alla de knutar som fortfarande finns. Jag beundrar de människor som verkligen lyckas i kommunerna. Min motion handlar egentligen inte om just upphandlingen utan om fenomenet att tillagningskök försvinner. Att kunna välja närproducerat och ekologiskt är något som många fler vill göra i de offentliga köken, men problemet är att tillagningsköken läggs ned på sjukhus, äldreboenden och skolor. De stängs och ersätts med mottagningskök där färdiglagad mat bara värms upp före servering. I stället lagas maten i stora industrianläggningar, och den färdiglagade maten transporteras långa sträckor. Tillagningsköken är många gånger nödvändiga för att man ska kunna välja närproducerade varor. Vi har drivit ett förslag i Miljöpartiet om det som vi kallar för skolkökslyft och om att ställa krav i den offentliga upphandlingen som gynnar lokal matproduktion. Vi vill att man i riksdagen, i kommuner och i landsting ska satsa på en vällagad, ekologisk och närodlad mat med genuin smak. Vi är övertygade om att det är viktiga förslag för att gynna lokal kvalitativ matproduktion. I det sammanhanget vill jag uppmärksamma att Matlandet Sverige också ska kunna lyckas med att producera lokalt. Man ska kunna tillaga det och kunna äta det. Då krävs det att vi tittar på det här med en bredd. För övrigt när det gäller landsbygdspolitik finns det mycket som den här regeringen kan göra, och som de skulle ha gjort, för att lyfta landsbygden i ett bredare perspektiv. Det har funnits utredningar - Se landsbygden! Det har kommit ett förslag om bättre offentlig service. Det kommunala utjämningssystemet debatteras. Senast i går läste jag att 55 nya statliga myndigheter har kommit till, men hälften av dem har hamnat i huvudstaden. Bredbandsfrågan är avgörande för landsbygden. Energisatsningen är avgörande för landsbygden. Företags möjlighet till rätt kompetens är avgörande för landsbygdsföretagen, och då bör man inte dra ned på resurser till de mindre högskolorna.